Fru talman! Ingela Nylund Watz har frågat mig vilka förklaringar jag ser till utvecklingen på Stockholmsregionens arbetsmarknad och vilka åtgärder jag avser att vidta för att vända utvecklingen och stärka Stockholmsregionens arbetsmarknad. Låt mig först understryka att jag känner starkt med alla dem som drabbas av effekterna av konjunkturen och besked om varsel, oavsett var i landet det sker. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att alla varsel inte leder till uppsägningar, eftersom många varsel tas tillbaka. Alla uppsägningar behöver i sin tur inte heller leda till arbetslöshet. Sverige är beroende av nya och växande företag för jobb, förnyelse och tillväxt. När den globala ekonomin bromsar in blir det särskilt viktigt att ha en god omställningsförmåga, både hos företag och hos individer. En grundförutsättning för att kunna föra en aktiv politik och skapa goda villkor för näringslivets omställningsförmåga är Sveriges goda statsfinanser. Tack vare detta kunde regeringen gå fram med en budgetproposition för 2013 med flera viktiga åtgärder som gagnar näringslivets långsiktiga konkurrenskraft, till exempel sänkt bolagsskatt, investeringar i infrastruktur, förenklade regelverk, resurser till forskning och utbildning, innovationsfrämjande och åtgärder för tillgång till riskvilligt kapital. Vi kommer att noga följa budgetsatsningarna och deras effekter på sysselsättning och företagande. Under hösten presenterade regeringen en nationell innovationsstrategi för att främja Sveriges innovationskraft. Den lyfter fram betydelsen av att ta till vara potentialen i varje regions förutsättningar. Även i Stockholms län har en regional innovationsstrategi tagits fram av de regionala aktörerna för att arbeta med hur forsknings och innovationsstrukturen kan stärkas, hur kapitalförsörjningen till företag kan öka och hur tvärvetenskapliga kunskapsutbyten mellan olika branscher kan underlättas. Sammanfattningsvis bedriver regeringen en politik som syftar till såväl stabila villkor som hög förnyelse och omställningsförmåga. Det är den bästa grunden för att möta de utmaningar, och möjligheter, som den internationella ekonomiska turbulensen ställer oss inför.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka näringsministern för svaret, som i långa stycken är detsamma som det jag fick i december när vi hade den senaste interpellationsdebatten i ämnet. Liksom då måste jag tyvärr säga att jag inte är helt nöjd. Bakgrunden till min interpellation, precis som det står i den, är att läget på Stockholmsregionens arbetsmarknad har förvärrats sedan sist vi sågs i kammaren och debatterade detta. Vi kunde då se att den varselvåg som drog över landet också fick fäste i huvudstadsregionen och att arbetslöshetsnivån tangerade den nivå som statsministern 2006 kallade massarbetslöshet. Vi kunde också se att långtidsarbetslösheten, inte minst bland ungdomar, ökar dramatiskt i Stockholmsregionen. Nu efter årsskiftet kan vi se att utvecklingen tyvärr fortsätter åt samma håll. Det är mycket oroväckande. Fru talman! I min interpellation nämner jag en rapport från LO-distriktet i Stockholms län som redovisar att andelen av befolkningen i Stockholms län som drabbats av varsel under 2012 var högre än i riket i övrigt: 0,8 procent i Stockholms län jämfört med 0,75 procent i riket i övrigt. I februari har Stockholms handelskammare presenterat sin så kallade Stockholmsbarometer, som sammanfattar läget så här, vilket också torde oroa en näringsminister: "Stockholmskonjunkturen stannar upp och visar tecken på recession" - vilket är första gången på fyra år. "Arbetsmarknaden minskar kraftigt . vilket prognostiseras att fortsätta i ännu snabbare takt under första kvartalet. Antalet anställda minskar i samtliga branscher, särskilt i tillverkningsindustrin, byggindustrin och IT-branschen." It-branschen hittar inte rätt kompetens. Uppdragsverksamheten minskar. Mot denna bakgrund hade jag, liksom i den förra interpellationsdebatten, förväntat mig ett något mer ambitiöst svar. Men enligt näringsministern gör regeringen, precis som under de senaste sju åren, allting rätt - och alla problem är i princip att hänföra till inbromsningar i den globala ekonomin. Det enda nya inslaget i näringsministerns svar är att det nu också finns en regional innovationsstrategi jämte regeringens egen. Fru talman! Jag tycker inte att detta duger som svar, och därför vill jag ge näringsministern en ny chans. Vilka förklaringar ser näringsministern till utvecklingen på Stockholmsregionens arbetsmarknad? Det var min första fråga i interpellationen. Vilka åtgärder avser näringsministern att vidta för att vända utvecklingen och stärka Stockholmsregionens arbetsmarknad? Precis som jag sade i vår förra interpellationsdebatt blir kopplingen mellan industri och företagsamhet i övriga delar av landet nu alltmer tydlig, med den uppdragssektor, den tjänstesektor, den finanssektor och inte minst den it-sektor som finns i Stockholmsregionen och som i mångt och mycket numera lever i symbios med tillverkningsindustri och andra företag runt om i landet. När de här tecknen kommer på Stockholmsregionens arbetsmarknad, när näringslivet så kraftigt bromsar in, borde det från en näringsministers utgångspunkt vara angeläget att leta fler förklaringar än att det bara är dålig konjunktur i resten av världen.

Fru talman! Den dess värre numera framlidna Anders Isaksson skrev en gång en bok som hette Alltid mer, aldrig nog . Det är väl något av det som är kärnan i det problem som vi har i den här regionen. Jag tackar Ingela Nylund Watz för att vi än en gång får debattera den här regionen, för det är viktigt, ty när Stockholmsregionen nyser får resten av Sverige lunginflammation ekonomiskt. Dess värre är det på det sättet. Vi har olika problem. När man tittar på befolkningsutvecklingen, demografin, måste man konstatera att 48 procent av Sveriges befolkningsökning förra året gick till Stockholmsregionen. Vi har en så stark befolkningstillväxt att länsstyrelsen, som räknar duktigt på detta, säger att vi år 2025 kommer att ha två och en halv miljon människor i detta län. Dess bättre är det så att sysselsättningen ökar i regionen. Förra året var det ungefär 14 000 nya arbetsplatser. Men Ingela Nylund Watz har rätt i att arbetslösheten ökar samtidigt, med ungefär 7 000 personer - man kan diskutera den exakta siffran. Ett problem som jag tycker att vi ser här är att det finns färre arbetsställen. Det är konstigt. Företagen blir större, men det blir färre arbetsställen. Samtidigt är det mycket olika i regionen. Den kommun som Ingela Nylund Watz kommer från har, vill jag påstå, nästan Sveriges värsta problem. Det är Södertälje, med en arbetslöshet kring 15 procent och mycket större bland utlandsfödda. Samtidigt har man drabbats av den enorma katastrof som det innebär att forskningen inom Astra Zeneca försvann för ungefär ett år sedan. Jag tycker att regeringen har skött det mycket bra med en förhandlingsman. Vi kan se på den andra delen av länet, Hallstavik, som jag bor närmare. Där har sysselsättningen gått tvärned genom att Hallsta pappersbruk lägger ner delar av sin verksamhet, från 1 000 anställda till 300 på ett antal år. Ska man få ökad aktivitet i näringslivet i Stockholm - det som är kärnan i den här frågan om arbetslösheten - måste man faktiskt prioritera infrastrukturen: kommunikationerna, bostäderna, forskning, utbildning. Det måste också regeringen inse i högre grad än hittills. Samtidigt som vi har hög arbetslöshet har många företag i området rekryteringsproblem. Jag menar att det inte är någon tillfällighet, när vi har fått en så stark tillväxt i Stockholm att många andra delar av landet skulle avundas oss. Men det är ett problem, inte minst fysiskt, att forslas här i landet. Norra länken kommer att vara färdig om två år, och vi kommer också att få Nya Karolinska Solna och Citybanan, och tunnelbana till Nacka är projekterad. Alla de tillkortakommanden som vi nu ser är verk av många års försummelser och kanske, fru talman, också av den beslutsstruktur som vi har med landsting, regering, länsstyrelse och 26 kommuner här i regionen. Det är inte optimalt.
Fru talman! Det är inte ofta man får stå i debattstolen och bli anklagad för att man gör för mycket för landsbygden och för lite för Stockholm. Jag är beredd att försvara de satsningar som vi gör för att hela landet ska leva. Jag är beredd att göra ett försvar för att näringslivet, oavsett om det är i Stockholm, Säffle eller Ulricehamn, ska ha goda villkor för att skapa jobb för människor oavsett var man bor i landet. Men jag är också beredd att försvara Stockholms möjlighet som tillväxtmotor för hela landet. Stockholm är viktigt för att vi ska klara den globala konkurrensen, där Stockholm behöver konkurrera med andra större städer på den globala kartan. Därför har vi i Attraktionskraft Sverige, som är ett arbete som jag som näringsminister håller ihop, skapat en dialogplattform för såväl mindre småorter som större städer för att de ska kunna stärka sin attraktionskraft utefter sina egna förutsättningar. Där är de olika organisationer som verkar med, oavsett om det är i Stockholms innerstad eller om det är ute på landsbygden utanför Värnamo. De varsel och den nedgång i konjunkturen som finns drabbar alla regioner i Sverige. Oftast kan man se att den drabbar framför allt industritunga regioner i västra Sverige och i Småland, för att ta två tydliga exempel. Utgångsläget för Stockholm måste vi ändå medge är bättre än för många mindre kommuner, där sårbarheten är än större, med tanke på att man där kanske har en enda stor arbetsgivare. När den arbetsgivaren, till exempel i Säffle, försvinner blir det riktigt tufft. Om jag tittar på de totalt inskrivna arbetslösa som Arbetsförmedlingen har i januari 2013 kan jag konstatera att Stockholms län kommer näst sist. Först kommer Gävleborgs län, och sedan kommer Blekinge, Södermanland, Västernorrland, Skåne, Västmanland, Östergötland, Örebro, Värmland, Gotland, Kronoberg, Norrbotten, Kalmar och Jämtland. Sedan kommer rikssnittet, och därefter kommer Västerbotten, Västra Götaland, Dalarna, Jönköping och Halland. Därefter hittar vi Stockholms län och Uppsala. Det säger jag på intet sätt för att förminska de utmaningar som Stockholm står inför utan för att markera att det är en tuff utmaning för hela Sverige. Det undgår självklart inte heller Stockholm. Jag kan ändå konstatera att det bland länsinvånarna i Stockholm finns en högre andel med eftergymnasial utbildning, och det är en högre andel av befolkningen som har tillgång till yrkeshögskoleutbildningar och en högre andel jämfört med övriga landet som har tillgång till en mer diversifierad arbetsmarknad. Sedan finns det kommuner i Stockholms län som har det riktigt tufft. Där har vi bland annat gjort satsningar. Vi kan ta det forskningsinstitut i Södertälje som jag invigde för någon vecka sedan. Den satsningen på framtidens forskning och möjlighet till entreprenörskap välkomnades i alla fall av det socialdemokratiska kommunalrådet. Jag kan svara på Ingela Nylund Watz frågor. Vilka förklaringar ser jag till detta? Jo, det är skuldkrisen i Europa. Vi är som ett öppet, exportberoende land inte isolerat från övriga världen. Det är en stark kronkurs som styr betydelsen för vår exporttunga industri. Men det är självklart också den inflyttning till Stockholm som sker varje år. Det är 40 000 som kommer till länet, och det innebär stora utmaningar på jobb, företagande och bostäder. Vilka åtgärder? Ja, bland annat handlar det om de satsningar som vi gör i budgeten för 2013. Vi satsar stort på infrastrukturen i Stockholm. Jag tror att Kalmar län och Jönköpings län skulle vara gröna av avund om de ser de satsningar som Stockholm får på infrastruktur. Jag är beredd att försvara att Stockholm ska ha en bra infrastruktur. Men man får inte, socialdemokrater, glömma bort att världen finns också utanför Stockholms tullar.

Fru talman! Jag vill tacka Gunnar Andrén för att han deltar i diskussionen. Jag tror att det är väldigt hög tid - och den uppfattningen tror jag faktiskt att näringsministern delar - att komma ifrån den diskussion som handlar om att sätta storstad mot landsbygd. Det är inte det jag har pekat på eller krävt något särskilt om. Jag har inte krävt att regeringen ska göra mer för Stockholmsregionen på bekostnad av någon annan landsände. Vad jag har begärt är att näringsministern ska försöka sig på att göra en analys av sambandet mellan det som sker, mellan recessionen på Stockholmsregionens arbetsmarknad och näringslivets problem, som nu tornar upp sig i alla branscher i stort sett, och det som sker i övriga landet. Precis som näringslivet tror jag att ett litet, exportberoende land måste ha väldigt goda kunskaper om de olika sambanden i de underliggande ekonomiska och företagsmässiga förutsättningarna i hela landet. Annars kommer vi att stå chanslösa. Näringsministern andas att det är mer av samma medicin som regeringen har prövat i sju år som ska lösa de problem som finns också i Stockholmsregionen. Nu har regeringen regerat i sju år. Alla instrument är prövade. De har inte gett någon effekt. Då är det lätt att som regering fly och säga: De skulle nog ha gett bättre effekt om vi inte hade en global kris. Men så enkelt är det inte. Det är precis som Gunnar Andrén säger: Förutom att arbetslösheten i Stockholmsregionen nu når de nivåer som Fredrik Reinfeldt år 2006 kallade massarbetslöshet har vi ett annat strukturellt problem som regeringen måste adressera, nämligen att långtidsarbetslösheten biter sig fast här hårdare än på många andra håll i landet. Det finns också en kategori medborgare som är mycket större i vår del av landet än på många andra håll, nämligen invandrare som redan innan den kris vi nu ser var mycket långt från arbetsmarknaden och som nu riskerar att hamna ännu längre från arbetsmarknaden. Det finns alltså flera strukturella problem som är mycket mer komplexa än i den typ av orter som Annie Lööf hänvisar till, alltså till exempel Säffle och andra orter där man är beroende av en enda industri. Vad jag efterlyser är att regeringen och ytterst näringsministern, som ändå ansvarar för att hela Sverige ska ha ett livskraftigt näringsliv så att vi kan ha folk i jobb, gör en mer djuplodande analys av sambanden. Det återstår att se vad regeringen mäktar med det sista året av regeringsinnehavet, men jag tror inte att den medicin som regeringen hittills har ordinerat kommer att räcka för att åtgärda de strukturella problem som vi ser i övriga Sverige eller i Stockholmsregionen. Jag hoppas verkligen att näringsministern på allvar ser att om nu Stockholmsregionen bromsar in så kraftigt, vilket handelskammaren förtjänstfullt har påtalat, kommer det att innebära ytterligare problem, inte minst med att få in de långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden. Då måste det nog till andra verktyg. Att vänta på att förverkliga en innovationsstrategi kan nog vara gott och väl - det kanske räcker på lång sikt - men vad är näringsministern beredd att vidta för åtgärder här och nu för att se till att storstadsregionerna, som ändå är motorer för sysselsättning i vårt land, inte knäcks?

Fru talman! Den väl tilltagna tid på två minuter som återstår för min del gör att det inte är möjligt att ta upp fullt alla ärenden. Låt mig därför koncentrera mig på en sak, nämligen byggsektorn i den här regionen. Den omfattar ungefär en femtedel av vad som byggs i form av bostäder och anläggningar i hela landet. Men som andel av sysselsättningen är den mindre i den här regionen än i hela övriga Sverige. Det är en intressant indikation också på var det hamnar investeringar i bostäder, trafik och andra infrastrukturprojekt. På den punkten har regeringen enligt mitt förmenande ett ansvar att förebygga ytterligare trafikinfarkter, bostadsinfarkter och andra infarkter som kommer av att vi under mycket lång tid, inte bara under denna regering och tidigare regeringar, har haft för lite investeringar i Stockholmsregionen. Det tror jag är en väldigt viktig sak. Vi diskuterade Ostlänken här tidigare. Det handlar om hur vi kan få ännu fler människor att pendla till Stockholmsområdet. Det vill vi gärna, och det är bra, men då måste man kunna ta sig hit och kunna göra något i den här regionen. Låt mig allra sist ta upp det som Ingela Nylund Watz också var inne på, nämligen den speciella sorts långtidsarbetslöshet som man får i en storstadsregion. Den är väldigt anonym, och det är det största problemet. Man ser de långtidsarbetslösa som en grå, ansiktslös massa, men det är enskilda människor som lider ganska svårt. På den punkten tycker jag också att man behöver ytterligare initiativ för att se att varje långtidsarbetslös - och de är väldigt många i den här regionen - inte bara är en ansiktslös mask utan att det finns något bakom masken också.

Fru talman! Jag ska först be kammaren om ursäkt. Vi hade ett sammanträde i EU-nämnden som jag inte kunde komma ifrån, och därför kommer jag lite sent in i den här debatten. Skälet till att jag begärde ordet var just denna antydan om att man skulle ställa Stockholm mot övriga landet eller kanske snarare övriga landet mot Stockholm. Det har aldrig varit vår ambition i den här regionen. Det viktigaste är att man sätter in rätt åtgärder för varje region. Alla regioner har inte samma behov och behöver inte ha samma medicin. På en del ställen kanske det räcker med arbetsmarknadsutbildning. Låt mig bara säga att det är bra att man har många med eftergymnasial utbildning och högskolestudier i Stockholm, men det är också ett problem. Om man har kanske 15 eller 20 års studier bakom sig är det inte så säkert att man är speciellt intresserad av att sätta sig i skolbänken igen när den kompetens man har och som en gång var efterfrågad inte längre efterfrågas. Detta är ett problem i Stockholm. Detta är ett problem när man har en hög andel högskoleutbildade. Man är helt enkelt inte lika beredd på att vidareutbilda sig som man kanske är om man mister arbetet i industrin. Jag tycker att Gunnar Andrén förtjänstfullt redovisade det som gäller byggsektorn. Det som brukar hända i Stockholm varje gång det blir lågkonjunktur, ja bara man andas ordet "lågkonjunktur", är att det blir stopp och belägg i alla byggen. Det innebär att vi vet att arbetslösheten stiger framför allt i byggsektorn, med allt vad det innebär. Låt mig påminna om varför man införde ROT-avdragen. Dem införde man för att få i gång industrin. Man visste att det skulle få de effekterna. Jag bor precis bredvid ett bygge som nu håller på att avslutas. De byggnadsarbetarna går ut i arbetslöshet. De kommer inte att få nya jobb oavsett om de är fast anställda eller anställda av en underentreprenör. Det finns helt enkelt inga jobb att få. Det är den verklighet som finns i Stockholm. Låt mig påminna om en annan verklighet som också alltid finns i Stockholm. När det står tidningsrubriker om att ett eller annat storföretag ska dra ned innebär det i första hand att det är underentreprenörer och konsulter som ska dras tillbaka. I väldigt många fall finns de konsulterna i den här regionen. De hamnar inte automatiskt i någon arbetslöshetsstatistik, för de driver sin konsultfirma. Jag vet inte vad tidningarna i Värnamo heter, men det lär väl finnas lokaltidningar där. Om ett företag varslar och stänger står det med all sannolikhet i tidningen. Det är ytterst sällan nedläggningar i Stockholmsområdet får samma uppmärksamhet. Det skulle vara när Astra Zeneca lade ned sin forskningsverksamhet eller något liknande. Då kan det möjligen stå i tidningarna, men då står det också i riksmedierna. Det går i många avseenden inte att jämföra Stockholm med övriga landet. Man måste ha en speciell medicin här. Det upplever jag inte att regeringen har presterat, framför allt inte i svaret på interpellationen.

Fru talman! Jag ber också om ursäkt för att jag kommer in sent i debatten, men även jag har varit på ett sammanträde på förmiddagen. Det jag tycker är intressant och spännande i det jag hann uppfatta av statsrådets svar tidigare är för det första att det finns en uppfattning om att det skulle föreligga en konflikt mellan stad och land, för det andra komplexiteten i Stockholms arbetsmarknad och dess funktionssätt. Det tredje, som fick mig att spetsa öronen lite extra, är att jag uppfattar att näringsministern är ganska nöjd och till freds med det som hon tycker sig ha åstadkommit i Stockholmsregionen hittills. Samma sak får vi höra från statsrådskollegan Hillevi Engström, som är arbetsmarknadsminister. Trots det dras Stockholmsregionen med de problem som vi har talat om. Det borde rimligtvis innebära att man tar sig en extra funderare. Kanske borde näringsministern och arbetsmarknadsministern tillsammans fundera på: Vad finns det för någonting ytterligare som kan behöva göras för att minska de problem som Stockholmsregionen dras med när vi pratar om arbetslösheten? Det finns en uppgift som jag inte har lyckats få bekräftad nu på morgonen men som jag i vart fall vill ventilera med statsrådet - hon kanske kan ta med sig den tillbaka till något regeringssammanträde vid tillfälle. Det handlar om den risk som finns att arbetsförmedlingarna i Stockholms län inte kommer att kunna bistå med tillräckligt bra arbetsgivarkontakter på grund av en svår rekryteringssituation. Det är värt att fundera på med tanke på den tillväxtmotor som Stockholms län faktiskt kan vara. Detta borde bekymra även näringsministern.
Herr talman! Det här är en väldigt intressant debatt, tycker jag. Det är viktigt att diskutera förutsättningar för tillväxt och jobb i Stockholms län såväl som i resten av landet. Jag tycker att det var anmärkningsvärt att Socialdemokraterna ställde sig på led och talade om att regeringen har gjort för lite för Stockholm och för mycket för övriga landet. Det tycker jag är lite anmärkningsvärt. Resten av landet ser de stora infrastrukturprojekt som regeringen plöjer ned miljarder i. Man plöjer ned miljarder i infrastrukturprojekt för att man vill bygga bostäder här i Stockholm. Och jag invigde i förra veckan ett forskningsinstitut på 100 miljoner i Södertälje. Då är det ganska många andra kommuner runt om i landet som är gröna av avund för den uppmärksamhet som Stockholms län får vad gäller både miljarder och närvaro från regeringen. Bakom varje arbetslös finns en människa, sade Gunnar Andrén. Det är helt korrekt. Det gäller att se den frustration som de människor som drabbas av arbetslöshet känner. Det handlar om att inte kunna betala räkningarna och att inte klara av att köpa en overall till barnet när det blir kallt. Då säger Börje Vestlund: Det står i Värnamo Nyheter så fort det blir neddragningar i Värnamo, men det står minsann inte i tidningarna i Stockholm när det blir neddragningar i Stockholm. Låt mig då konstatera, eftersom jag följer varsel runt om i landet, att det var många av de anonyma arbetslösa som man pratade om här tidigare som var frustrerade runt om i landet. Det var nämligen först när varslen drabbade Ericsson i Stockholm som det blev en löpeld i de nationella medierna. Det var då man plockade upp Säffle. Det var då man plockade upp många andra runt om i landet. Jag tror att det är viktigt att säga att för den enskilde är beskedet om varsel lika hårt oavsett om den personen bor på Södermalm i Stockholm eller i Södertälje eller i en liten ort i Värnamo kommun. Det tror jag att vi är överens om. Ingela Nylund Watz efterfrågade en analys av näringslivets problem i Stockholm. Ja, min analys är att det är väldigt olika i Stockholms län. Det är väldigt diversifierat. Men man kan konstatera att det är en högre andel tjänsteproduktion än i många andra delar av landet. Det är också så att inflyttningen av ungefär 40 000 varje år till länet har en stor påverkan på möjligheten att få fungerande kommunikationer och bostäder. En stor andel av de invandrare som kommer till Sverige väljer större städer, vilket skapar utmaningar vad gäller boende och jobbmöjligheter, till exempel. När det gäller att stärka näringslivets konkurrenskraft i hela landet men också i Stockholm handlar det om sänkta skatter, förbättrad infrastruktur och kommunikationer. Det handlar om kompetensförsörjning och en god möjlighet till utbildning. Jag skulle vilja säga att det finns förutsättningar för alla de delarna i Stockholm. Vi kan titta på den kompetensplattform som Stockholms län själv har tagit fram där man pekar på vilket behov länet har. Man har fyra utmaningar. Det handlar om att stödja framväxten av starka forskningsmiljöer. Det handlar om att öka intresset för naturvetenskap och teknik bland unga. Det handlar om att säkra tillgången till yrkesutbildad arbetskraft. Och den fjärde utmaningen handlar om att tillvarata ungas drivkraft och kompetens på arbetsmarknaden. Det är det här vi arbetar med i regeringen, att regionerna själva ska ha nycklarna för att kunna möta de utmaningar de har. Det handlar om att kunna möta dessa utmaningar med olika verktyg. Här har Stockholms län identifierat fyra utmaningar. Jag är övertygad om att man jobbar med det här, både på länsstyrelsenivå och i kommunerna, för att se till att Stockholms län med dess olika kommuner kan stärkas än mer i den globala konkurrensen.

Herr talman! Jag vill börja med att understryka att jag inte någon gång under den här debatten har hävdat att regeringen gör mer för övriga landet än för Stockholmsregionen. Det har ministern formulerat alldeles själv i sin egen fantasi. Vi kan gå till protokollet sedan och titta. Vad jag har efterlyst är mer av det som näringsministern nu pratar om i sitt inlägg, nämligen analysen av de samband som finns mellan det som sker i övriga landet och det som nu håller på att ske i Stockholmsregionen. I Stockholmsregionen bromsar nu alla branscher in. Vi har recession och en långtidsarbetslöshet som biter sig fast hårdare och hårdare. På vilket sätt kommer det att påverka Sveriges möjligheter att komma ur arbetslöshetsträsket och skapa nya jobb, ökad tillväxt och bättre välfärd? Sverige är, precis som näringsministern säger, ett litet och exportberoende land. När motorerna i den svenska ekonomin börjar halta och hacka tror jag att det finns anledning för regeringen att ta sig en ny funderare. Regeringens verktyg hittills har ju inte haft någon som helst effekt på arbetslösheten. Om man inte själv har recepten kan man lyssna på rådgivare, till exempel Stockholms Handelskammare, som säger att det behövs utbildningssatsningar som möter företagens behov. Det krävs aktiva stimulanser av efterfrågan på hemmamarknaden och en politik för ökat bostadsbyggande. Inget av detta har regeringen i sin verktygslåda. Det enda som regeringen har kunnat prestera är i princip alla de skattesänkningar som regeringen har valt att använda som verktyg. Ingenting av detta har gett effekt. Arbetslösheten ökar. Konjunkturen försvagas. Det riskerar också att innebära att våra motorer i ekonomin, de svenska storstäderna, hamnar i en situation som det kommer att ta mycket lång tid att ta sig ur. Jag hoppas att näringsministern är beredd att fortsätta debatten om analysen av storstädernas roll för den svenska tillväxten. Som läget är nu tycker jag att det saknas en hel del från regeringen.

Herr talman! Jag måste också protestera mot den beskrivning som statsrådet gör. Jag vet inte att jag gjorde någon jämförelse med övriga landet. Jag försökte beskriva Stockholms specifika problem. Jag gjorde en jämförelse. Det handlar om att det i lokaltidningarna ute i landet ofta står när det händer någonting i något företag. Har ett litet eller stort företag varslat brukar det stå i tidningarna. Jag kan konstatera det när jag sitter i tidningsrummet här i riksdagen. Det brukar vara braskande rubriker. Därmed har jag inte sagt att Stockholm är vare sig bättre eller sämre än någon annan. Jag har bara konstaterat att det är så här. Något annat har jag inte sagt. Det är bra att man satsar på infrastrukturen i Stockholm. Jag tror att Gunnar Andrén och jag skulle kunna prata länge om det. Men infrastruktur tar lång tid. Det är ju här och nu som konjunkturen viker ned, arbetslösheten stiger och företagen minskar och läggs ned. De kanske till och med går i konkurs. Jag har inte tittat på konkursstatistiken - det ska jag vara ärlig och säga. Häromdagen träffade jag mina gamla kolleger i Hotell och Restaurangfacket. De har fått lägga väldigt mycket arbete åt sidan just nu för att hantera uppsägningar på små och medelstora restauranger. Oftast är det restauranger. Det är inte så mycket hotell. Det är mest restauranger. Jag tror i och för sig inte att det skulle stå i Värnamo Nyheter att man säger upp två personer på en restaurang. Men det blir ju en volym till slut när väldigt många gör samma sak. Men det är inte en nyhet för varje del. Det är det här som vi stockholmare hela tiden får slita med. Arbetslösheten stiger, men vi som jobbar och har arbete märker det inte. Ingen observerar det. Det gör man bara när man läser braskande rapporter från Arbetsförmedlingen eller, som i det här fallet, Stockholms Handelskammare.

Herr talman! Återigen fick vi höra att näringsministern uppenbarligen har uppfattat att det skulle finnas en konflikt mellan stad och land i Stockholms län. Då vill jag bara påminna näringsministern om att Stockholms län har en väldigt stor andel av det man skulle kunna kalla för en storstadsnära glesbygd, och det gör att man drabbas en mängd olika typer av problem, precis som på många andra håll i landet. Det är lätt att tro att Stockholm enbart består av Stockholms innerstad. Jag har också uppfattat att näringsministern säger sig vara nöjd med det som görs. Vi har inte sagt att vi på den socialdemokratiska kanten är missnöjda med alla de initiativ som har tagits, men vi uppfattar ändå att det finns mer att göra. Svaret på detta blir att det inte finns mer att göra. I svaret står det skrivet: Vi kommer att noga följa budgetsatsningar och dess effekter på sysselsättning och företagande. Det får man ju utgå från att en regering alltid gör. Jag kan också förstå det komplexa i att arbeta både på kort och på lång sikt. Stora infrastrukturinvesteringar sker förstås på väldigt lång sikt och skapar en trygghet, en stabilitet och en trovärdighet i relation till näringslivet när det gäller vilka investeringar de själva är beredda att göra. Det betyder dock inte att man enbart kan fokusera på det, utan man måste också, precis som Börje Vestlund var inne på, fråga sig vad man kan göra här och nu. Det borde finnas fler saker att göra. En annan tanke som jag avslutningsvis skulle vilja skicka med näringsministern är funderingen på hur regeringen ser på Stockholms län som en arbetsmarknad när Arbetsförmedlingen själv har valt att dela upp Stockholms län i tre olika marknadsområden.
Herr talman! Nog tror jag att såväl Länstidningen i Södertälje som Norrtelje Tidning och Nacka Värmdö Posten rapporterar om vad som händer i respektive kommun. Låt mig använda mitt avslutande anförande till att beskriva det som Ingela Nylund Watz kallar för mer av samma medicin. Den retoriska frågan är då: Vad vill Socialdemokraterna lägga till de reformer som regeringen har gjort på förstärkta insatser hos Arbetsförmedlingen från första dagen, fler utbildningsplatser i hela utbildningssystemet, stora satsningar på infrastruktur, företagssatsningar med sänkta kostnader för att anställa, forskning och innovation och den stora satsning som har gjorts nu vid årsskiftet? Det har inte gett någon effekt, säger interpellanten. Men det är 200 000 fler sysselsatta än 2006. Antalet nystartade företag ökade 2011 med över 76 000, en ökning med 6 procent. Över de senaste fyra åren har antalet företag som har mellan en och nio anställda, alltså småföretag, ökat med 14 procent. Jag är inte nöjd med allting, för jag ser ju fortfarande stora utmaningar för konkurrenskraften och för alla dem som i dag är arbetslösa, för alla de små företag som går på knäna för att få plus och minus att gå ihop. Men jag kan konstatera att vi har gjort en hel rad reformer som har lagt grunden på ett bra sätt. Sedan måste vi givetvis fortsätta, och det är vi i Alliansen beredda att både ta ansvar för och fortsätta att göra. När Börje Vestlund säger att Hotell och Restaurangfacket får hantera uppsägningar kan man fråga sig hur många fler uppsägningar det skulle vara om man dubblerade restaurangmomsen och arbetsgivaravgiften för alla de unga som är anställda inom hotell och restaurangbranschen. Jag ser fram emot en fortsatt diskussion i de viktiga frågorna om hur vi stärker både Stockholms och övriga landets konkurrenskraft och jobbmöjligheter.